Herr talman! Edward Riedl har frågat mig om jag, i enlighet med riksdagens beslut, avser att avveckla det uppdrag som den av regeringen tillsatta förhandlingspersonen för Bromma flygplats fått. Regeringen beslutade den 18 december 2015 att ändra uppdraget till samordnaren för Bromma flygplats. Endast den del av uppdraget som avser att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen ska nu genomföras och redovisas senast den 31 mars 2016. Det underlag som samordnaren kommer att redovisa bör enligt regeringens bedömning bli föremål för offentlig debatt innan det används som underlag för eventuella vidare beslut. Genom beslutet har regeringen svarat på riksdagens tillkännagivanden om Bromma flygplats. Regeringen fullföljer sin avsikt att genom samordnaren ta fram ett kunskapsunderlag, men låter genom det ändrade beslutet inte samordnaren vidta några åtgärder baserade på detta underlag. Jag vill i sammanhanget informera riksdagen om att regeringen inte fått någon begäran från någon annan kommun om statlig samordning för någon annan citynära flygplats och att det därmed inte kommer att bli aktuellt att utse ytterligare samordnare. Samordnaren har av regeringen getts tid att fullfölja det arbete som pågår med stöd av myndigheter och konsulter. Min och regeringens förhoppning är att samordnarens redovisning och de reaktioner den möter ska ge ett bättre underlag för att göra långsiktigt väl avvägda bedömningar för flygtrafiken, bostadsutbyggnad och Stockholmsregionens utveckling.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Ibland är det inte bara jultomten som kommer under julen, utan det kommer också bra regeringsbeslut - dock fler under tidigare mandatperioder med alliansregeringen än under den här. Ett bra beslut som kom, även om det var sent, var att man till slut hörsammade det en majoritet i riksdagen har sagt under en väldigt lång tid, det vill säga att man inte ska fullfölja utredningsuppdraget. Den S och MP-regering vi har har jobbat hårt för att försöka hitta sätt att lägga ned Bromma flygplats, och denna utredning har givetvis varit en del i detta. Statsrådet Kaplan tillsatte också utredningen med målsättningen att just lägga ned Bromma flygplats. Som sagt var har det hela tiden funnits en majoritet i Sveriges riksdag emot att lägga ned Bromma flygplats. Enligt Stockholms Handelskammare skulle en nedläggning av Bromma flygplats ha inneburit 24 000 förlorade arbetstillfällen runt om i hela Sverige. Bromma har därför aldrig varit en Stockholmsfråga. Jag hör statsrådet tala om utveckling och tillväxt i Stockholm, men Bromma flygplats har aldrig varit en Stockholmsfråga, lika lite som Arlanda är en Stockholmsfråga. Det handlar om hela Sveriges möjlighet att ta sig till huvudstaden och även därifrån. Det handlar alltså om jobb och möjligheter i hela Sverige när vi pratar om de två Stockholmsflygplatser vi har. Att regeringen till slut tvingades ge upp sina försök att lägga ned Bromma flygplats välkomnar givetvis jag och hela Alliansen, men det är framför allt en seger för jobb och tillväxt i Sverige. Herr talman! Det som är tråkigt i detta är att det tog så pass lång tid som det gjorde och att det skapades en hel del oro under tiden ute i landet huruvida man skulle ha fortsatt god tillgång till sin huvudstad vid peaktider.
Herr talman! Jag har ingenting att tillägga i ärendet.